Herr talman! Herr Gahrton har i en interpellation ställt följande fråga: Har utrikesministern för avsikt att i någon form, inom ramen för det svensk-polska ekonomiska samarbetet, inför polska myndigheter påtala svensk oro inför de kränkningar av frioch rättigheter som otvivelaktigt pågår i Polen? I mitt inledningsanförande i dagens utrikesdebatt har jag utförligt redovisat regeringens syn på den viktiga del av svensk utrikespolitik som värnet av de mänskliga rättigheterna utgör. Liksom vid flera tidigare tillfällen underströk jag sambandet mellan avspänningen och respekten för de mänskliga rättigheterna. I våra kontakter med en rad regeringar i både Östoch Västeuropa inför det förestående mötet i Belgrad om uppföljningen av Helsingforsdokumentet har vi konsekvent betonat detta samband. Vi har offentligt reagerat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Östeuropa och uttryckt vår oro för att dessa skall försvåra ett framgångsrikt genomförande av Belgradmötet. I interpellationen betecknas de svensk-polska förbindelserna som både goda och intima. Jag instämmer gärna i denna karakteristik. Regeringen sätter stort värde på den positiva utvecklingen av de svensk-polska förbindelserna och de täta kontakterna med polska myndigheter på olika nivåer. Detta ger oss goda tillfällen att löpande framlägga svenska synpunkter på olika frågor, däribland också den syn på de mänskliga rättigheterna som jag här tidigare i dag har redovisat. Vi kommer även fortsättningsvis att hävda denna i våra kontakter med polska vederbö rande. Någon oklarhet kan inte råda vare sig i Polen eller annorstädes, om den vikt vi i Sverige tillmäter ett noggrant uppfyllande av Helsingforsdokumentets samtliga åtaganden.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Samarbetet mellan Sverige och vårt södra grannland Polen har på senare år ökat betydligt i omfattning och kvalitet. I en kommuniké i samband med ett besök av fru Söders företrädare, dåvarande utrikesminister Andersson, i Polen i början av juni 1976 bekräftade båda parter ånyo ”sin avsikt att ytterligare stärka förbindelserna och samarbetet mellan de båda länderna”. Som jag har framhållit i min interpellation betraktar jag denna utveckling över lag som positiv. Men jag menar också att det allt intimare och tätare grannsamarbetet ger Sverige särskild anledning att bevaka den inre utvecklingen i Polen vad gäller mänskliga frioch rättigheter. I det avseendet finns det anledning till oro, som jag utförligt har visat i min interpellation. I dagarna har vi också fått veta att en ny organisation till försvar för mänskliga frioch rättigheter har bildats i Polen. I dagens nummer av Dagens Nyheter framträder flera polska oppositionspolitiker med allvarlig kritik mot situationen i hemlandet. Det är en viktig påminnelse om att ingen grundläggande förbättring har inträffat bara för att Polenoroligheter inte just nu är rubrikstoff på samma sätt som i somras och höstas. Mot den bakgrunden saknar jag klarspråk i fru Söders svar. Hon betonar det i och för sig självklara, att Sverige offentligt har reagerat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Östeuropa. Hon säger också att den svenska regeringen har goda tillfällen att löpande framlägga svenska synpunkter, bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter, till polska myndigheter inom ramen för det kontinuerliga samarbetet. Och hon hävdar att oklarhet inte kan råda vare sig i Polen eller någon annanstans om Sveriges inställning. Tyvärr tror jag ändå inte att det polska folket på tillnärmelsevis samma otvetydiga sätt som t.ex. människorna i Tjeckoslovakien har fått klart för sig Sveriges kritiska inställning till de inträffade arresteringarna och övergreppen. I regeringsdeklarationen — som lästes upp av fru Söder tidigare här i dag och som fru Söder nu hänvisar till i sitt svar — heter det med anledning av förberedelser för uppföljningen av den europeiska säkerhetskonferensen i sommar bl.a. att vi hävdar ”från svensk sida att Belgradmötet inte bör utvecklas till ett forum där anklagelser och beskyllningar korsar varandra”. Jag instämmer naturligtvis i och för sig i denna förhoppning.

Jag skall med två exempel som direkt berör de svensk-polska förbindelserna visa att situationen verkligen kräver kraftfullt svenskt agerande: För det första: Jag blev strax efter det att jag ställt interpellationen uppringd av en svensk medborgare. Han berättade att han är av polskjudisk börd, att han förbjudits inresa i Polen av de polska myndigheterna och att han var övertygad om att enda orsaken var hans etniska bakgrund. Jag har senare hört liknande berättelser från flera personer med samma bakgrund. För det andra: Som jag nämner i min interpellation har två svenska journalister blivit utvisade ur Polen sedan de bevakat oroligheterna i fjol. De polska myndigheternas beteende måste stå i bjärt kontrast mot Helsingforsöverenskommelsens avsnitt om förbättrade arbetsvillkor för journalister, där det bl.a. stadgas att ”den legitima utövningen av deras yrkesverksamhet icke kommer att medföra att journalister riskerar utvisning eller att straffas på annat sätt”. Jag vill mot denna bakgrund fråga fru Söder: Har fru Söder protesterat hos de polska myndigheterna mot behandlingen av de två svenska journalisterna? Har det i så fall lett till något resultat, så att svenska journalister i dag kan räkna med att kunna arbeta i Polen i enlighet med Helsingforsdokumentets regler?

Herr talman! Först vill jag säga till herr Gahrton att han är värd en komplimang för den sakkunniga översikt över de svensk-polska kulturförbindelserna som han redovisat i sin interpellation. Jag vill vidare än en gång understryka att vi reagerar, dock icke alltid på samma sätt, mot övergrepp beträffande de mänskliga rättigheterna, var de än förekommer. Som jag har sagt tidigare i dag gäller det att från fall till fall bedöma hur man bäst når den effekt som man vill åstadkomma med sina göranden och låtanden. Man måste i första hand tänka på de människor som man försöker hjälpa, och inte bara protestera högljutt för att få en bred opinions uppmärksamhet. Det innebär ofta en svår balansgång, men jag försäkrar att vi aldrig ett ögonblick i vårt arbete glömmer bort att det är de förtryckta människornas bästa vi skall ha för ögonen. När det gäller den situation i Polen som herr Gahrton åberopar baserar sig denna på händelser som inträffade förra sommaren, således under den förra regeringens tid, och jag utgår ifrån att den förra regeringen på samma sätt som den nuvarande reagerade mot dessa övergrepp.

Det gäller också behandlingen av de journalister som har varit i Polen och då blivit utsatta för en behandling som heller inte var förenlig med Helsingforsdokumentet. Under hand och på olika sätt framför vi kritik till berörda myndigheter när man bryter emot de regler, eller snarare åtaganden, som Helsingforsdokumentet förordar. Vid de kontakter vi har framför vi detta till myndigheterna. Det rör sig här om nära kontakter, och dem utnyttjar vi, som sagt, för sådana påpekanden. När det gäller Belgradmötet vill jag understryka det som står i den deklaration regeringen lämnat i dag om att verksamheten inte får framstå som någon sorts domstol. Vi menar att vi i så fall kan gå miste om den effekt vi vill ha av detta arbete, nämligen att verkligen kunna hjälpa de förtryckta människorna i de länder det är fråga om. Det gäller att hitta en balanspunkt, där man kan nå ett effektivt resultat. Vad vi alltså vill undvika är att göra Belgradmötet till något slags tribunal. Vi vill dock inte på något sätt underlåta att ta upp de fall där de mänskliga rättigheterna har kränkts.

Herr talman! Jag instämmer i fru Söders bedömning att man självklart inte skall reagera på samma sätt emot allt frihetsinskränkande förtryck. I några sällsynta undantagsfall bör man försöka att radikalt bojkotta vissa länder, men för det mesta bör man snarare göra det omvända. När det gäller Polen är just de intima förbindelser som vi har med det landet och som vi bör vidareutveckla en viktig förutsättning för att vi kan reagera med effekt på ett helt annat sätt. Det kan väl sägas att det troligen är större möjligheter att få effekt i Polen än i de flesta andra öststater, något som ju antyds av de polska oppositionspolitiker, som i dag uttalar sig i Dagens Nyheter eller som kommit till tals på annat sätt. Jag vet inte om man vågar gå så långt som att säga, att den polska regimen har insett att den betett sig felaktigt. Det är kanske att ”övertolka” de skeenden som förekommit i Polen, men det är nog riktigt att Polen är ett något mindre totalitärt land än de andra öststaterna. Just därför kan man också ha visst hopp om att svensk kritik skall ge resultat. Jag hoppas att vi är överens om att också polskt förtryck skall kritiseras och att våra goda förbindelser med Polen inte är ett skäl emot detta utan snarare ett skäl för att vi med skärpa ger uttryck för vår kritik. När det gäller de svenska journalisterna är det utmärkt att vi nu har fått en klar deklaration från fru Söder att den behandling som en journalist från Expressen och en från Sveriges Radio blev utsatta för i Polen i samband med att de skrev om oroligheterna där icke är förenlig med Helsingforsdokumentet. Jag hoppas verkligen att det går fram och hem till de polska myndigheterna — och gärna också till andra länders myndigheter — så att de får fullständigt klart för sig att vi kräver, att svenska journalister skall få arbeta fritt i fftämmande länder. I den mån de inte tillåts göra det, får det aldrig förekomma att svenska myndigheter kröker rygg för andra länders myndigheter. Vi måste stå starka bakom våra journalister, om de behandlas på ett sätt som strider mot överenskommelser som de olika länderna gemensamt har undertecknat. Jag vill ändå fråga fru Söder, om hon bedömer att situationen i dag är sådan, att svenska journalister kan arbeta i Polen i enlighet med vad som föreskrivs i Helsingforsdokumentet. Jag har fått vissa rapporter som säger att någon journalist skulle kunna återvända till Polen, men på vilka villkor är något oklart. Jag tror att det skulle vara bra för den svenska journalistkåren att få ett otvetydigt svar — om det nu är möjligt att ge — på frågan om man nu kan räkna med att förbindelserna och kontakterna är sådana att journalisterna kan få arbeta i enlighet med Helsingforsdokumentets anda och stadga. På den tredje frågan fick jag tyvärr inget svar alls. Jag förutsätter att det var ett förbiseende i hastigheten. Frågan gällde svenska medborgare av polsk-judisk börd, som blir avvisade vid den polska gränsen av det enda skälet att de är av judisk börd. Detta har förekommit i ett flertal fall. Här finns verkligen ingen som helst anledning att lägga fingrarna emellan utan vi måste naturligtvis protestera mycket markant mot detta. Jag vill fråga fru Söder om hon är beredd att, för den händelse att hon anser att det behövs mera av dokumenterade fakta, snabbt låta företa en undersökning av i vilken utsträckning fall av detta slag har inträffat och sedan omedelbart efter denna undersöknings färdigställande framföra en direkt protest mot att en utländsk regering diskriminerar svenska medborgare på grund av deras etniska bakgrund. Något sådant kan vi under inga omständigheter tolerera.
Herr talman! Det var ett förbiseende att jag inte svarade på den sista frågan. Vi har tyvärr ständigt några sådana fall av diskriminering under arbete, och det fall som herr Gahrton åberopade håller vi på att undersöka. Självfallet ser vi mycket allvarligt på att svenska medborgare inte får de rättigheter som här tillkommer dem. Journalisternas arbetsvillkor är också någonting vi diskuterar. Vi förutsätter att alla undertecknarländer lever upp till de åtaganden de gjort genom att skriva under Helsingforsdokumentet och att det skall gälla även journalisternas arbete.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att man arbetar med den här problematiken om diskriminering av svenska medborgare. Vi har tidigare i dag kunnat höra skildringar av hur man i andra länder behandlar sina egna medborgare efter etnisk bakgrund. Oavsett om det är i södra Afrika eller i Sovjetunionen så är det lika motbjudande. Men det måste vara så att säga ett ytterligare steg på skalan av för oss motbjudande beteenden eller en extra anledning för den svenska regeringen att agera när andra regeringar tar sig friheten att diskriminera våra medborgare efter deras etniska bakgrund. Varje svensk medborgare måste kunna räkna med ett mycket skarpt uppträdande från den svenska regeringens sida, kunna räkna med att bli behandlad och betraktad av våra egna myndigheter som likvärdig och kunna förutsätta att vi kräver det också av andra länders myndigheter. Vi skall kritisera — såsom vi har diskuterat här — med skärpa när länderna behandlar sina egna medborgare felaktigt. Det ingår i våra internationella solidariska förpliktelser. Men om de dessutom tar det extra steget att behandla våra medborgare olika, då finns det anledning att börja använda de hårdare tonerna i det diplomatiska umgänget länder emellan.

Herr talman! Den utvidgning av utlandssvenskarnas rösträtt som regeringen föreslagit är ganska märklig. Man vill alltså helt avskaffa tidsgränsen. För röstberättigande till ett val till riksdagen skall endast fordras att vederbörande någon gång — alltså likgiltigt när — varit kyrkobokförd i Sverige. Detta innebär att människor som under mycket lång tid varit bosatta utomlands fortfarande skall ha rösträtt i Sverige. När riksdagen förra året ersatte den gällande femårsgränsen med en sjuårsgräns var redan detta en utvidgning som knappast kunde anses befogad. Nu vill den borgerliga regeringen alltså gå ännu längre och helt slopa tidsgränsen. En vägledande tanke i fråga om rösträtten bör vara att människorna skall ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i det land där de stadigvarande bor. Det är med denna utgångspunkt som vi i vänsterpartiet kommunisterna hävdat uppfattningen om rösträtt för invandrarna i Sverige. Det är med denna utgångspunkt som vi kräver att den kommunala rösträtten, som nu gäller för invandrare, skall följas av rösträtt även till Nr 100 riksdagsval. Utifrån samma utgångspunkt motsatte vi oss utvidgningen Onsdagen den av utlandssvenskarnas rösträtt förra året, och vi motsätter oss också den 30 mars 1977 nu föreslagna ordningen att helt slopa tidsgränsen. Det vore mera motiös ne verat att de borgerliga partierna ställde upp för invandrarnas rösträtt i — Utlandssvenskarnas riksdagsval än begärde att man skall slopa tidsgränsen för utlandssvens = rösträtt karnas rösträtt. Levnadsvillkoren för dem som stadigvarande bor i ett annat land kan knappast påverkas genom deltagande i ett svenskt val. För invandrare är det däremot angeläget att kunna påverka utvecklingen i Sverige, där de arbetar och bor. Den socialdemokratiska reservationen till konstitutionsutskottets betänkande avvisar också förslaget att helt slopa tidsgränsen. Skillnaden mellan reservationen och vpk-motionen är att vi kommunister anser att även förra årets beslut om vidgning av tidsgränsen från fem till sju år bör upphävas och femårsgränsen återinföras. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 1417.

Herr talman! Kammarens förhandlingar har snart pågått i tio timmar, och därför är det naturligtvis angeläget att jag försöker att fatta mig kort. Låt mig inledningsvis bara erinra om att frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har utretts i ett par decennier. Bl. a. har den behandlats av 1955 års valutredning och av 1965 års valtekniska utredning. Då sistnämnda utredning år 1975 var färdig med sitt betänkande, hoppades många att detta årligen återkommande riksdagsärende nu skulle definitivt avgöras. Man hoppades att riksdagen i enlighet med utredningens förslag äntligen skulle besluta det enda rimliga, nämligen att ta bort gällande tidsgräns och bevilja alla utlandssvenskar, som någon gång varit kyrkobokförda i Sverige, rösträtt vid val till riksdagen. Besvikelsen blev därför stor då socialdemokraternas generositet inte sträckte sig längre än till en förlängning av gällande tidsgräns från fem till sju år. För rösträtt skulle alltså fordras kyrkobokföring i vårt land någon gång under de senast förflutna sju åren. Med stöd av kommunisterna och med lottens hjälp lyckades den socialdemokratiska minoritetsregeringen också i fjol få denna fortsatta begränsning av utlandssvenskarnas rösträtt lagfäst. I år har vi dess bättre en borgerlig regering, och det är med tillfredsställelse man konstaterar att vi nu i kväll har att behandla ett regeringsförslag, tillstyrkt av konstitutionsutskottets majoritet, som innebär ett definitivt slut på den diskriminering som gällt våra utlandssvenskar i fråga om rösträtt vid riksdagsval. Jag vill gärna erinra om att många av dessa utlandssvenskar, verksamma inom internationella organisationer eller för svensk export eller som utlandskorrespondenter för svenska tidningar eller som vetenskapsmän och forskare, har speciella förutsättningar att göra vårt land välkänt 167 ute i världen. Det har därför uppfattats som upprörande inte bara av dem själva utan också av många här hemma att de avskurits från möjligheten att delta i våra riksdagsval. Antalet dylika utlandssvenskar är i vår tid, som präglas av ökat internationellt samarbete och ökad rörlighet över gränserna, i ständig tillväxt. Deras kontakt med och kännedom om förhållandena i vårt land är också som regel goda. Sitt intresse för förhållandena här får de ju också visa genom att enligt gällande bestämmelser inge särskild ansökan om att bli upptagna i den s.k. särskilda röstlängden. Vad gäller utomlands bosatta svenskar som inte har närmare kontakt med utvecklingen i vårt land torde man kunna utgå ifrån att de inte gör sig omaket att inge dylik ansökan för att få delta i valet. På samma sätt som ointresserade hemmasvenskar har de ju möjligheten att underlåta att rösta. Det är med beklagande jag konstaterar att socialdemokraterna, understödda av kommunisterna, in i det sista vill söka begränsa antalet röstberättigade utlandssvenskar. Utskottets värderade vice ordförande, herr Johansson i Trollhättan, utmålade vilken olycka som skulle kunna inträffa vid bifall till utskottets hemställan, om någon utlandssvensk blev vald till ledamot av denna kammare. Jag har litet svårt att förstå honom; jag vet inte hur man skulle kunna hindra att en sådan olycka sker enligt nu gällande sjuårsgräns — en gräns som ju är helt godtycklig.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

Herr talman! I dag kommer förhoppningsvis riksdagen att besluta om utvidgning i rösträtten. Det är inte någon särskilt stor grupp svenska medborgare det berör, men för dem är det ganska viktigt. Oavsett hur länge de har bott utomlands har de valt att behålla sitt svenska medborgarskap. Säger inte detta någonting om deras vilja att förbli svenskar och deras förhoppning att kanske kunna återvända och bo här i Sverige? Det finns många olika orsaker för den som flyttar och bosätter sig i ett annat land att inte försöka bli medborgare i det landet. Det kan var och en göra klart för sig som talar med de invandrare vi har här i Sverige. Många av dem vill bli svenska medborgare — och blir det. Många vill det inte då de tycker att de vill kunna komma tillbaka till sitt eget land, de vill ha den kontakten, den samhörigheten och markerar det på detta speciella sätt. De avstår från att försöka förvärva rösträtt i det land där - Nr 100 de bor och vill ha kvar sin kontakt med sitt gamla land. Vad har vi för grundprincip här i Sverige när det gäller rösträtten? Jo, en svensk medborgare som är över 18 år och inte är omyndigförklarad I har rösträtt och är även valbar. Sedan har det funnits bostadsbandet, Utlandssvenskarnas man skall finnas inom landet. Men man har upptäckt att det kanske rösträtt inte var riktigt korrekt. Herr Johanssons i Trollhättan anförande nyss varistort sett ett starkt argument för att man inte skall ha någon rösträtt alls för utlandssvenskar. Men även socialdemokraterna har ju accepterat en gräns på sju år, så jag antar att man inte anser att det är principiellt helt orimligt att svenska medborgare som råkar bo utanför Sveriges gräns även skall kunna påverka vad som händer i Sverige. I herr Johanssons anförande fanns en del argument som gick ut på att de inte känner till förhållandena här i Sverige. Varför skall de då rösta? Vi ställer inga som helst krav på att den som bor i Sverige skall ha den blekaste aning om vad som händer här. Vi ställer inga som helst språkkrav på en svensk medborgare som bor i Sverige, eller några andra krav, för att en sådan människa skall få lov att utöva rösträtt. Jag tycker inte att vi bör göra det nu heller, herr talman. Men om en svensk medborgare bor utanför Sveriges gränser, då är det tydligen plötsligt aktuellt att man skall behöva resa frågan. Jag tycker det är ganska olustigt. Vi har f.n. en sjuårsgräns, en godtyckligt vald gräns. Jag har tittat efter vad man hade för motivering i propositionen förra året. Den var att den som jobbade i en internationell organisation skulle ha större chanser att kunna förlänga sitt förordnande utan att för den skull tappa rösträtten. Det är klart att det är någonting att gå efter, men det är inte ett särskilt starkt skäl för att sätta gränsen vid just sju år. Vidare ansågs att sjuårsgränsen på något sätt skulle tyda på att de som varit utomlands kortare tid snart skulle återvända hem till Sverige. Jag frågade under förra årets debatt vilka belägg man hade för att det var troligare att en person som varit borta kortare tid än sju år snart skulle återvända hem än en som varit borta i låt oss säga 10 å 15 år. Den senare kanske just stod i begrepp att återvända. Nej, sjuårsgränsen är godtycklig och upplevs av de flesta som väldigt orättvis. Valbarheten för utlandssvenskar, herr talman, finns ju redan. Men valbarheten utgår efter sju år när man tappar rösträtten. Vi känner nog till hur det brukar gå med chanserna att bli nominerad i de svenska partierna. De visioner som herr Johansson i Trollhättan målar upp får väl betraktas som litet fantasifulla utsmyckningar i ett elegant anförande. Sedan fick vi höra att utlandssvenskarna inte berörs av riksdagens beslut. Vad är det för trams! Det är klart att utlandssvenskarna berörs av riksdagens beslut! Många beslut som vi fattar berör dem. T. ex. de som jobbar i svenska företag utomlands berörs av sådana riksdagsbeslut som gäller deras arbetssituation. Jag skulle kunna ta upp tid med en lång uppräkning av beslut som fattas här i riksdagen och som angår svenska medborgare var de än råkar bo på denna jord. Människor som 169 väljer att bli svenskar och förbli svenskar bör också ha rätten att påverka den svenska riksdagens sammansättning. Det är med stor glädje, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vilken tidsgräns man än tar blir den godtycklig. Den enda gränsen som egentligen inte är godtycklig är ingen gräns alls. De skäl som anförs för en sjuårsgräns är att svenskar som jobbar i internationella organisationer skall kunna förnya sitt uppdrag. Det är ett skäl. Ni väljer det. Man skulle kunna hitta på någon annan grund och säga att sex år eller tio år är det rätta — av den eller den orsaken. Det är alltså en godtycklig gräns, och jag tycker att det är rätt beteckning på den. Jag tror inte att Hilding Johansson på något sätt vill förneka — han har egentligen inte försökt göra det heller — att det är klart att svenska medborgare berörs av beslut som fattats i Sveriges riksdag, oavsett var de bor. Sedan skall inte jag för min del försöka förneka att låt oss säga den som bor i Kalifornien, som herr Johansson nämnde, berörs i mycket större utsträckning — oftast betydligt större — av beslut som fattas lokalt. Men vad vi talar om är de svenskar som bor där och som väljer att förbli svenska medborgare. De avstår alltså från att vara med och rösta fram delegater till USA:s kongress därför att de föredrar att vara svenska medborgare — kanske för att kunna påverka utvecklingen här i stället och av andra orsaker. Jag tycker att det är ett argument för att de skall kunna få denna möjlighet.
Herr talman! Man skulle av herr Johanssons i Trollhättan anförande kunna få den uppfattningen att vad vi nu tänker besluta om är något hastigt påkommet. I sitt första anförande talade också herr Johansson om ”denna brådska”. Jag vill därför än en gång erinra om att bakom vårt förslag ligger ett tjugoårigt utredningsarbete. Jag tycker att herr Johanssons uttalanden f. ö. är ett orättvist underbetyg åt 1965 års valtekniska utredning, som efter många års arbete lade fram sitt förslag, vilket årets proposition bygger på. Här har vidare efterlysts uppgift om antalet utlandssvenskar som är intresserade av att få rösta. Det finns en uppgift om det i konstitutionsutskottets betänkande på s. 3, där det nämns att antalet i särskild röstlängd upptagna utlandssvenskar år 1976 uppgick till omkring 7 100. Jag tycker att den uppgiften säger en hel del.

Den har rubriken ”Utrikes utan rösträtt”, och jag skall be att senare få överlämna den till herr Johansson. Agne Hamrin framhåller i artikeln det orimliga i att han, som alltid haft så utomordentligt god kontakt med Sverige och svenska förhållanden — han har f. ö. onekligen betytt mycket för vårt land och varit en god reklam för Sverige utomlands — under alla dessa år har varit berövad den elementära rätten att få rösta vid våra riksdagsval. Herr talman! Det är ett gammalt önskemål från utlandssvenskarnas sida som vi i kväll äntligen kan bifalla. Än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om begränsningen av röstberättigade utlandssvenskar har utförligt behandlats av 1965 års valtekniska utredning. Den har emellertid funnit att det inte går att göra en begränsning individuellt eller till grupper utan att man måste ha generellt gällande regler. När det gällde att ordna rösträtt åt våra invandrare visade socialdemokraterna stor brådska. Jag tycker att det hedrar den nya regeringen att den inte har tövat utan nu äntligen löser frågan om utlandssvenskarnas rösträtt.
Herr talman! Herr Johanssons i Trollhättan anklagelse för brådska bygger uppenbarligen på att det inte i propositionen finns angivet någon siffra på hur många av utlandssvenskarna som röstade vid förra årets val. Det leder till frågan: Om många utlandssvenskar har röstat, om intresset alltså har varit väldigt stort, drar herr Johansson då den slutsatsen att tidsgränsen bör slopas? Och om ett litet antal har röstat skall man då sänka tidsgränsen? Vilken principiell skillnad skulle detta ha inneburit för herr Johanssons ställningstagande?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

Herr talman! De frågor som gäller riksdagens inre arbete är givetvis väldigt viktiga frågor för oss riksdagsledamöter. Det gäller ju så att säga vår egen arbetssituation i allra högsta grad. Men det är inte bara oss det gäller. Dessa frågor är avgörande för hur riksdagen fungerar, hur den syns utåt och hur det som händer här kan nå medborgarna och dem som är våra uppdragsgivare. Därför är det väsentligt att riksdagens arbete organiseras på ett sätt som gör att medborgarna verkligen kan få en hygglig insyn i vad vi gör och begriper vad vi sysslar med. En av de saker som behöver förbättras — jag hoppas att den sittande utredningen om riksdagens arbetsformer i det avseendet verkligen kan komma fram till en lösning — är planeringen av vårt arbete. Vi har i dag kunnat plocka fram ett litet typexempel. De flesta av oss har riktat in sig på att vi måste vara kvar på fredag för ett arbetsplenum. Så får vi reda på att fredagen blir fri från arbetsplenum. Det beskedet kom i dag. Vi har alltså ungefär ett och ett halvt dygn på oss att förbereda oss för den nya situationen. Hade vi vetat om det tidigare, så hade vi säkert kunnat använda tiden till vettigt arbete. Det här är ett exempel på den dåliga planering som riksdagens nuvarande arbetssätt leder till. Det måste finnas metoder att lösa detta problem, och jag hoppas som jag sade att utredningen om riksdagens arbetsformer kan komma fram till någonting. Herr talman! Jag sade att det är viktigt att medborgarna får insyn i vad som händer i det här huset, att de kan få en inblick i de grunder på vilka vi fattar våra beslut. Därför är det gamla folkpartikravet om offentliga utskottsutfrågningar så viktigt. Utskotten anordnar ju hearings för att samla in information, så att vi får bättre underlag för våra beslut. Om sådana hearings blir offentliga, så blir det möjligt för allmänheten att sätta sig in i en del av det beslutsunderlag vi har. På det sättet kan debatten breddas ute i landet, och det vore sannerligen ett sätt att stärka demokratin. Frågan har ställts — jag skulle vilja säga med all rätt: Vad hade hänt med de nu punkterade planerna på Stålverk 80, om det hade funnits offentliga hearings när dessa planer var som mest på tapeten här i riksdagen? Hade de kommit så långt då? Och det finns de som undrar: Vilka planer har SJ nu på indragning av järnvägslinjer? Det kunde vara väldigt intressant och nyttigt, om trafikutskottets utfrågningar med t.ex. Lars Peterson gjordes offentliga. När man pratar om offentliga hearings i utskotten, finns det tyvärr de som säger sig avvisa tanken på offentliga utskottssammanträden. Det är ju inte alls samma sak, men på det sättet kommer man ifrån vad det egentligen gäller och lyckas hela tiden slå frågan ifrån sig. Det finns också skäl att fundera på om det är så välgörande för riksdagen med en många gånger i stort sett tom kammare. Två eller tre intresserade ledamöter, talmannen och en del andra personer finns inne i kammaren när frågor av ganska rutinartad karaktär avgörs. En rutinartad fråga kan i och för sig vara av stor betydelse, men även om den är av mycket liten vikt måste den med de arbetsformer vi har avgöras här i kammaren. Mot den bakgrunden tycker jag att det kan finnas anledning att åtminstone överväga om inte vissa frågor kunde flyttas bort från kammaren och i stället lämnas åt utskotten att avgöra. Man kan tänka sig olika former för hur det kan gå till, och jag ämnar inte plädera för någon särskild form, men man kunde åtminstone utreda frågan. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen av herr Tarschys vad beträffar punkten 5 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi behandlar nu konstitutionsutskottets betänkande nr 36, som bl.a. innehåller två motioner där det föreslås att bruket av titlarna herr, fru och fröken i riksdagens officiella språk slopas och att i stället förnamnet i kombination med efternamnet används. Vid föregående års riksmöte behandlade utskottet en motion, som väckts av företrädare för samtliga riksdagspartier utom vpk, med samma syfte. Utskottet uttalade då sin förståelse för det angivna syftet och framhöll att utvecklingen går i riktning mot ett slopande av dessa titlar. Man hänvisade till den av talmanskonferensen tillsatta utredningen, som har att behandla olika frågor rörande riksdagens arbetsformer. Utskottet föreslog riksdagen att överlämna motionen till nämnda utredning samt förutsatte att slopandet av titlar skulle övervägas. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag. Därefter har ingenting hänt. Två motioner i denna fråga har nu behandlats av utskottet, och jag noterar med tillfredsställelse att den skrivning som utskottet enats om är mer positiv än föregående års. Utskottet anför att frågan om slopandet av titlar i riksdagens officiella språk bör prövas av utredningen om riksdagens arbetsformer. Detta är naturligtvis en klar framgång, herr talman, men jag är trots detta inte helt nöjd, och det är därför som ett särskilt yttrande av mig har fogats till detta betänkande. Enligt min mening hör det inte hemma i vår moderna demokrati att titulera varandra fru, fröken och herr i kammaren, när vi annars kallar varandra vid föroch efternamn. Många anser att detta med titlarna är en liten detalj, och det vill jag gärna instämma i. En sådan liten detalj skall inte behöva utredas eller prövas. Efter den information jag fått om riksdagens praxis har jag tyvärr inte reserverat mig mot utskottets beslut att överlämna motionerna till utredningen för prövning, men jag vill klart understryka att jag förväntar mig ett snabbt beslut i detta ärende.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 36 behandlar en rad frågor med anknytning till riksdagens arbetsformer. Jag skall inte här kommentera alla de förslag som motionsvägen har förts fram utan nöjer mig med att säga några ord om tre saker. Det gäller då först frågan om offentliga utskottsutfrågningar. Det är en sak som har diskuterats länge i riksdagen, men som ingalunda har förlorat sin aktualitet. Med den erfarenhet man fått av de senaste årens riksdagsarbete frestas man snarare att säga tvärtom. Handläggningen av de frågor som vi har att besluta om i denna kammare och i det här huset ger ofta anledning till att utskotten konsulterar utomstående expertis. Men experter är inte alltid ense, och det kan i många fall vara bra om experter får avge sina vittnesbörd inför offentligheten. Det kan också förhålla sig så att en minoritet i ett utskott vill ha en fråga belyst av vissa experter som besitter ett särskilt kunnande eller som har ett särskilt ansvar, vilket majoriteten sätter sig emot. Detta skulle kunna tillgodoses om förslaget i motionen 579 bifalls. Jag tror, herr talman, att det finns all anledning för riksdagen att skapa ett större intresse för sitt arbete. Vi vet att en stor del av arbetet i det här huset utförs i utskotten, och jag tror inte att det skadar vare sig intresset för vårt arbete eller sakfrågornas beredning om vi får möjligheter till offentlighet i vissa frågor. Den utredning om översyn av riksdagens arbetsformer som arbetar sedan en tid tillbaka har emellertid möjlighet att ta upp just den här frågan, och mot den bakgrunden och med tanke på den utskottsskrivning som gjorts har vi som tidigare reserverat oss inte funnit anledning att i år göra det. Det är vår förhoppning att utredningen om en översyn av riksdagens arbetsformer med det snaraste verkligen tar upp frågan till sakbehandling, och därefter får vi återkomma till den i utskottet och i kammaren. Frågan om formerna för riksmötets öppnande har åtskilliga gånger under senare år diskuterats i kammaren, och det finns all anledning att beklaga att de traditionsbundna och uppskattade tidigare formerna för riksdagens högtidliga öppnande har ersatts med något som kan karaktäriseras som ”vilja men inte kunna”. Men det har kanske legat en djupare tanke bakom de nya ceremonierna, för på sätt och vis speglar de på ett utmärkt sätt tristessen i det moderna Sverige. De nya formerna för riksmötets öppnande bidrar emellertid på intet sätt till att öka intresset för riksdagen och dess arbete, något som faktiskt var fallet med de tidigare formerna. Enligt nu gällande bestämmelser ankommer det på talmannen att efter samråd med vice talmännen bestämma formerna för riksmötets öppnande. De moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet har i ett särskilt yttrande givit dessa herrar ett ord på vägen: Vi tycker att de borde fatta mod att besluta att i princip återgå till de former som tidigare gällde. För att detta inte skall betunga kammarens ledamöter alltför mycket bör dessa former enligt min mening användas bara när en nyvald regering träder till. Det skulle alltså innebära att vi vart tredje år använder oss av de tidigare formerna för riksmötets öppnande. Jag är, herr talman, övertygad om att en sådan reform skulle uppskattas i vida kretsar, och jag är också övertygad om att en återgång till den ordningen skulle få ett starkt stöd av svenska folket. Vi har också att ta ställning till en annan sak i det här utskottsbetänkandet, och det gäller frågan om att bannlysa bruket av benämningarna herr, fru och fröken från riksdagens officiella språk. Jag vill peka på att denna fråga är under beredning i den utredning som sysslar med att se över riksdagens arbetsformer, och det är naturligt att kammarens ledamöter kanske frågar sig: Vad finns det här att bereda? Här har faktiskt inhämtats yttranden från dem som är berörda —- kammarkansliets personal, stenografer och andra — och de har haft en rad synpunkter på den här frågan som det nu finns anledning att fundera ytterligare ett tag över innan kammaren fattar något definitivt beslut.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

Herr talman! Det betänkande från konstitutionsutskottet som nu är aktuellt spänner över ett vitt register av frågor, som dock har det gemensamt att de på ett eller annat sätt berör riksdagens arbetsformer. Det är i en del fall fråga om nya uppslag till förändringar. I andra fall är det fråga om gamla förslag som riksdagen tidigare har behandlat. Det förutsattes såväl när enkammarriksdagen infördes som när den nya grundlagen antogs att det kunde bli aktuellt med vissa förändringar av arbetsformerna allteftersom riksdagen fick erfarenhet av hur enkammarsystemet fungerade. Riksdagsordningen har också ändrats på en hel del punkter under de senaste åren. Några av dessa ändringar har kommit efter förslag från en riksdagskommitté, utredningen om riksdagens arbetsformer, som tillsattes hösten 1973 med representanter för samtliga de partier som då fanns i riksdagen. Denna utredning har inte avslutat sitt arbete, och det är därför rätt naturligt att konstitutionsutskottet hänvisar till den vid behandlingen av en del motionsförslag som berör sådana frågor som utredningen är oförhindrad att ta upp. I en del fall avstyrker dock utskottet motionsyrkandena. Utskottet är enigt på flertalet punkter. Det har endast avgivits en enda reservation och två särskilda yttranden. Jag skall i fortsättrfingen bara beröra några av de förslag som behandlas i betänkandet. Flera av förslagen berör utskottens sammansättning och arbete. I en motion från vänsterpartiet kommunisterna kräver motionärerna att alla i riksdagen representerade partier skall ha rätt att delta i utskottens arbete. Av formuleringarna i motionen skulle man kunna förledas att tro att det inte finns några regler om hur utskottsplatserna skall fördelas, men så illa är det ju inte. Gällande bestämmelser finns i riksdagsordningens 7 kap. Den grundläggande principen är att det skall vara en proportionell fördelning mellan partierna enligt den d"Hondtska fördelningsmetoden. Problemet för vänsterpartiet kommunisterna är att partiet är för litet för att av egen kraft kunna få representation i utskotten i enlighet med proportionalismens princip. Nu ordnades ju saken ändå så länge kommunisterna utgjorde en del av regeringsunderlaget för den socialdemokratiska regeringen. Men efter valet i höstas råkade socialdemokrater och kommunister in i en träta, som ledde till att kommunisterna blev utan representation. Jag känner inte till alla turerna i den trätan, och om detta får man väl göra upp inbördes i det socialistiska lägret. Den nuvarande regeringsmajoriteten har inte fler representanter i utskotten än vi är berättigade till enligt den proportionella fördelningsmetoden. Samtidigt som jag konstaterar detta vill jag gärna passa på att beklaga att man inte nu kunde nå fram till en överenskommelse inom oppositionen. Det hade ur olika synpunkter varit bättre om vänsterpartiet kommunisterna fått utskottsrepresentation. Nu vill vpk ha en automatiskt verkande ordning, som under alla omständigheter tillförsäkrar varje parti som finns i riksdagen representation i utskotten. Det här kravet verkar vid första påseendet rimligt. I realiteten är det emellertid inte så enkelt att tillgodose det. Det hjälper inte att kraftigt öka antalet ledamöter i utskotten, vilket jag för övrigt ur andra synpunkter anser är olämpligt. En partigruppering som i riksdagsvalet fått mer än 4 96 av rösterna kan nämligen i riksdagen sönderfalla i sina delar. Det har vi ju ett färskt åskådningsexempel på just från vpk, och jag är inte säker på att ens vpk menar att riksdagspartier med t.ex. två ledamöter bör vara tillförsäkrade representation i utskotten. Det hjälper inte heller med en proportionell fördelning, som utgår från samtliga utskottsplatser som en samlad pott. När man genom en sådan fördelning bestämt hur många platser respektive parti skall ha återstår under alla förhållanden att bestämma i vilka utskott platserna skall besättas, och därmed hamnar man i det andra steget i samma dilemma som vi nu befinner oss i. Det måste finnas en ordning angiven enligt vilken val till de olika utskotten skall äga rum om man inte kan komma överens. F. ö. tycker jag att det är föga rimligt om man finge fram en ordning som skulle kunna leda till att en majoritetsgruppering i kammaren berövades majoriteten i utskotten genom en ur proportionell synvinkel kraftig överrepresentation för små partigrupper. Frågan är således inte så lättlöst, och i vpk-motionen anges ingen praktikabel lösning. Utskottet hänvisar till utredningen om riksdagens arbetsformer. Där får vi se om det är möjligt att hitta något konstruktivt uppslag. I ett par motioner behandlas utskottets arbetsformer. I den ena, som återkommer. år från år och som Torkel Lindahl och Anders Björck har pläderat för, inskränker sig kravet till offentlig utskottsutfrågning. Det finns ingen reservation på den punkten den här gången. Utskottet har enats om att hänvisa till den sittande utredningen, och jag skall för den skull nöja mig med ett par kommentarer. Om det skulle vara så att utskotten öppnades på det sätt motionärerna önskar skulle det, tror jag, leda till en ganska omfattande omstöpning av hela beredningsförfarandet. Det är bl.a. tveksamt om man skulle kunna ha kvar t.ex. den frihet att väcka förslag som nu finns eller om man skulle kunna upprätthålla kravet på att alla frågor som väcks skall beredas och behandlas i riksdagen. Offentliga utfrågningar skulle nämligen bli mycket tidsödande — det visar den erfarenhet som man har från andra länder. Om vi skulle villfara motionskravet krävs det alltså en genomgång av riksdagsarbetet även i en rad andra avseenden. Sedan är jag kanske litet förvånad över att bland dem som skulle kunna bli föremål för utfrågning nämns statsråden. Dessa kan ju redan nu utfrågas offentligt hur mycket som helst, nämligen här i kammaren. Och vi har som bekant omfattande frågeoch interpellationsdebatter varje vecka, ibland flera dagar i veckan. Den andra motionen, motion 1004 av Daniel Tarschys, går betydligt längre. Den har också, vilket kanske förvånar mig litet, följts upp genom en reservation. Beskrivningen i motionen av en rad problem i riksdagsarbetet är det lätt att instämma i, åtminstone i långa stycken. De här problemen har också vid upprepade tillfällen ventilerats i riksdagen. Däremot har jag svårt att se att de förslag som motionären kommer med skulle erbjuda någon effektiv eller acceptabel lösning på de angivna problemen. En huvudtanke hos motionären, följaktligen även i reservationen, är att såväl debatter som beslut i hög grad skulle delegeras från kammaren till de olika utskotten. I realiteten pläderar motionären för, kan man säga, ett modifierat sextonkammarssystem som ersättning för enkammarsystemet. Denna omläggning skulle enligt motionären bl.a. vitalisera riksdagen, utvidga den tillgängliga debattiden och förstärka riksdagens opinionsbildande betydelse. Såvitt jag kan förstå skulle effekten bli den rakt motsatta. Vi klagar ibland över massmediernas bristande bevakning av vad som sker i denna enda kammare. Jag föreställer mig att varken etermediernas eller tidningarnas rapportering skulle underlättas om de hade att övervaka vad som samtidigt pågår i 16 olika kamrar. Och för enskilda riksdagsledamöter skulle det naturligtvis vara omöjligt att delta i arbetet i det egna utskottet och samtidigt cirkulera runt i andra utskott för att delta i debatterna där, vilket motionären tydligen tänkt sig. Den samlade slutliga behandlingen av alla ärenden här i kammaren är enligt min mening från en rad olika synpunkter mycket värdefull och bör för den skull bibehållas. Vad jag här sagt innebär inte att jag tycker att allt är bra då det gäller arbetsformerna i riksdagen. Jag har i andra sammanhang framfört ganska omfattande förslag, som jag inte skall upprepa nu. Jag kan bl.a. hänvisa till den debatt vi hade här i kammaren om dessa frågor den 8 april 1976. När det gäller de motionsförslag som jag här inte berört ber jag att få hänvisa till utskottets skrivningar. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Flera frågor som sammanhänger med riksdagens arbetsformer behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 36. Riksdagens arbetsformer är inte oviktiga ur demokratisk synpunkt. Så långt möjligt bör exempelvis partierna kunna arbeta på likartade villkor. Det är i detta sammanhang utskottsarbetet bör ses. Jag vill något beröra utskottsarbetet och reglerna för utskottens sammansättning. Det torde råda en allmän uppfattning att utskottsarbetet är en viktig del av riksdagsarbetet. I förarbetena till utskottsreformen 1970 diskuterades utskottsorganisationen och partiernas möjligheter att delta i utskottsarbetet, som då tillmättes stor betydelse för ärendenas sakbehandling. I samband med grundlagsreformen 1973 yrkade vänsterpartiet kommunisterna bl.a. att varje partigrupp, motsvarande parti som vid riksdagsvalet fått minst 4 26 av rösterna i landet, skulle äga rätt att besätta en plats i varje utskott. Samtidigt föreslogs att antalet ledamöter i utskott skulle vara 17 och att platserna i övrigt skulle tillsättas proportionellt. Vi vann inte gehör för denna uppfattning vid det tillfället. Sedan enkammarriksdagens början har utskottsplatserna fördelats efter ett procentuellt system. Detta innebär att vpk med 17 riksdagsmandat erhöll 11 ordinarie utskottsplatser och med 19 mandat 13 utskottsplatser. Dessutom har partiet haft suppleantplatser i ytterligare ett par utskott. En svaghet i denna ordning har varit att den inte baserats på av riksdagen fastställda regler utan byggt på förhandlingar mellan partierna. Detta ledde också till att efter 1976 års val det system frångicks som tillämpats under två mandatperioder, vilket som bekant fick till resultat att vänsterpartiet kommunisterna f.n. står utanför utskottsarbetet. Den nu rådande situationen inverkar negativt på utskottens beredning av ärendena, den försvårar riksdagens arbete och den försämrar framför allt riksdagsarbetet för ett parti. Vi har därför från vänsterpartiet kommunisterna väckt en motion, vari vi föreslår att utredningen om riksdagens arbetsformer får i uppdrag att ”snabbt framlägga förslag om ändring i riksdagsordningen med innebörden att alla i riksdagen representerade partier skall ha rätt att delta i riksdagens utskottsarbete”. I motionen pekar vi på att i utskottens beredningsarbete ingår specialföredragningar, uppvaktningar, studiebesök, resor etc. som viktiga inslag, vilket talar för att alla partier bör vara företrädda i utskotten för att ha likvärdiga arbetsmöjligheter. Konstitutionsutskottet utvecklar ytterligare argument för att partierna bör vara representerade i utskotten. Utskottet åberopar bl.a. erfarenheterna efter enkammarreformen och pekar på utskottens tillgång till kvalificerad personal, remissförfarandet och hearings inför utskotten liksom på att utskotten genom resor både inom landet och utomlands får värdefull information som har stor betydelse för riksdagsarbetet. Utskottet fastslår att det självfallet är av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet och att det även från allmän synpunkt får anses mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti helt ställs utanför utskottsarbetet. Egentligen borde utskottets resonemang leda fram till att vpk-motionen tillstyrks. Utskottet stannar dock vid att anse att utredningen om riksdagens arbetsformer torde vara oförhindrad att ta upp frågor om bl.a. utskottens sammansättning till övervägande. Hela utskottets motivering utgör ett starkt stöd för de tankar vi framfört i motionen, men formellt biträds inte yrkandet om uppdrag till utredningen om riksdagens arbetsformer att framlägga förslag. Utredningen bör, när den tar del av utskottets argument, inte bara känna sig oförhindrad att ta frågan om utskottens sammansättning till övervägande, utan den bör närmast kunna anses anmodad att göra detta. Vänsterpartiet kommunisterna är företrätt i utredningen, och vi kommer med utgångspunkt i konstitutionsutskottets skrivning att väcka frågan i utredningen. Därför avstår vi från yrkande i anledning av konstitutionsutskottets betänkande, även om vi, som sagt, tycker att detta mycket väl hade kunnat utmynna i tillstyrkande av motionen. Herr talman! Låt mig slutligen säga att det är angeläget att klara regler skapas för utskottens sammansättning och att detta bör ske utan alltför långt dröjsmål. Konstitutionsutskottets argument utgör stöd för denna ståndpunkt.

Herr talman! Under 1800-talet och speciellt i början av 1900-talet utvandrade många svenska medborgare till USA. De svenskarna och deras efterkommande har i många fall behållit traditionen från sitt gamla hem land. Många svenskar som nu besöker avlägsna släktingar i USA omvittnar hur man fortfarande, efter många decennier, försöker bevara traditionen från det gamla landet. Under 1960 och 1970-talen har vi haft stor invandring till Sverige från många olika länder. De invandrarna har vi varit angelägna om att hjälpa för att de skall kunna bibehålla traditionerna från sitt gamla hemland. På den punkten har vi visat stor omsorg, inte minst i riksdagen. Men när det gäller svenskar boende i Sverige är bevarande av traditioner —- för att tala slangspråk — inte ”inne”. Det som förr kallades riksdagens högtidliga öppnande har nu övergått till något ceremonilöst som inleder riksdagens arbetsår. Det är många medborgare i vårt land som uppskattade det gamla sättet att öppna Sveriges riksdag. Det vittnar inte minst de många om som varje år i många timmar köade till det fåtal platser som fanns för att få övervara ceremonin i rikssalen. I dag är det många människor — speciellt äldre — som genom den nya teknik och möjlighet som televisionen ger uppskattar att få se öppningsceremonin. Detta har jag påpekat i min motion 1976/77:577. I den nya grundlagen står att all makt utgår från folket. Men detta gäller inte riksdagens öppnande. Här är det talmannen som är enväldig, med undantag för när han — som det står — i samråd med vice talmännen anger på vilket sätt riksdagen skall öppnas. Den nya riksdagsmajoriteten visade redan från början sitt goda omdöme genom att, trots regeringsskiftet, omvälja herr Allard till talman. Jag sätter nu mitt hopp till herr Allard och hans goda omdöme och hoppas att han tar intryck av folkets vilja, det folk varifrån all makt utgår. Detta har också påpekats av de moderata representanterna i det särskilda yttrandet i konstitutionsutskottets betänkande och även berörts av herr Björck i Nässjö. Med detta, herr talman, låter jag mig nöja denna gång.

Herr talman! Jag är den första att beklaga att jag tvingas ta kammarens tid i anspråk i den här frågan. Samtidigt vill jag genast börja med det som talare vanligen slutar med. Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:567 om slopande av titlar i riksdagens officiella språk, och jag vill också meddela att jag kommer att begära votering. I motionen yrkar vi att riksdagen snarast slopar användandet av titlarna fru, fröken och herr i det officiella språket och i stället använder förnamn plus efternamn. Motionen 1976/77:573 innehåller i sak samma yrkande. Konstitutionsutskottet har svarat genom att hänvisa till sitt utlåtande i samma fråga förra året. Där sade man sig ha förståelse för syftet med motionen, men hänvisade till en utredning om riksdagens arbetsformer. Herr talman! Jag har grubblat ända sedan jag såg detta utskottsbetänkande. Vad är det man skall utreda egentligen, varför och i så fall hur? Är det hur många fruar, fröknar och herrar som sitter i riksdagen? Det kan var och en av oss läsa i sin fickkalender. Är det den långa historien om när denna titulatur infördes? I så fall kan vi snabbt ta till riksdagens protokoll i dag att titlarna fröken och fru kunde användas första gången 1922, medan herrarna som bekant varit ”herrar” mycket längre. Skall vi låta utreda om det finns en bestämd önskan från dem som valt oss att vid varje debatt få veta om det är en gift eller ogift kvinna som talar? I så fall tycker jag vi skall utreda om de är lika mycket intresserade av att känna till de manliga ledamöternas civilstånd också. Skall det ägnas sammanträdestid åt att fundera på vad reformen skulle kosta? Det här vore, såvitt jag förstår, en reform där vi inte skulle hitta en enda femma som kunde skilja partierna åt. Är det någon oförklarlig hänsyn till att någon ledamot har ett förnamn som hon eller han av något privat skäl inte vill låta komma till offentlighet som gör att vi inte skall kunna tilltala varandra med föroch efternamn? Det hjälper inte, för förnamnet står på valsedeln. Och jag har kollat, det finns varken Xerxes eller Xantippa bland oss. De flesta av oss har ganska trevliga förnamn. Dessutom vill jag påpeka att det ligger en fara i en sådan här utredning. Jag har fått höra att i en kommun som heter Grönköping lät man utreda titelfrågan i fullmäktige för något år sedan. Det tog fem månader, man arbetade intensivt och kom fram till att det bästa vore att använda födelsenummer. Herr talman! Sveriges riksdag representerar svenska folket. Tror någon här i kammaren att våra väljare har skickat hit oss för att ödsla tid och pengar på att utreda en så enkel fråga? Jag tror inte att mina väljare menar det. Jag tror inte att något annat partis väljare menar det heller. Jag tror inte att väljarna tycker att vi skall hålla på och utreda den här frågan. Vi är faktiskt beslutsmässiga nu. Jag yrkar bifall till motionen 567, vilket i praktiken även innebär bifall till motionen 573.

Herr talman! Eller talman Torsten Bengtson! Jag skall tala i samma ärende som Karin Ahrland nyss gjorde. Frågan om man skall använda civilståndstitlar tillhör de mindre problemen här i världen, men likväl är det något som kvinnor irriteras över. När jag och övriga undertecknare väckte motionen 567 fick vi många brev och samtal från kvinnor som instämde i att det är märkligt att riksdagen gör skillnad på kvinnor och kvinnor efter civilstånd när vi sitter här efter partifärg. Många som hörde av sig var också irriterade över det inte helt ovanliga sättet att titulera kvinnor i vissa offentliga sammanhang, där man säger fru följt av mannens yrkestitel plus hans förnamn och efternamn. Jag har själv blivit titulerad som fru Magnus Lagerkvist fastän jag varken heter Magnus i förnamn eller Lagerkvist i efternamn. Riksdagen har inte denna extrema form av civilståndstitulering, men att bli kallad fru eller fröken är irriterande nog när vi i det vardagliga arbetet utanför kammaren är du Vi skall också ha i minnet att fruoch frökentitlar är en kvarleva från den tid då kvinnor var omyndiga beroende på sitt civilstånd. Det är faktiskt inte längre sedan än att många av kammarens ledamöters egna mödrar var omyndigförklarade. Svenska Dagbladet skrev i en ledarkommentar i början på året att just i riksdagen skall man slå vakt om arvet med fruoch frökentitlar och anspelade också på den tid då gifta kvinnor var omyndiga. Jag tycker det är märkligt att just samma instans — riksdagen — som en gång i tiden myndigförklarade kvinnorna skall envisas med att använda förlegade titlar. Jag började med att säga att detta inte är någon stor fråga, och det är det inte om man bortser från det historiska perspektivet. Det som är litet i den här frågan gäller hur riksdagen skall kunna behandla problemet. Jag måste säga att jag har oerhört svårt att förklara för de kvinnor som har hört av sig till oss motionärer att riksdagen måste utreda den här frågan när man redan har utrett den i två års tid. Hur skall man få förtroende bland väljarkåren för det svenska utredningsväsendet när man säger att frågan om fru, fröken och herr i riksdagens debatter är under utredning sedan två år tillbaka? Nej, ärade kammarledamöter, rösta med motion 567! Jag yrkar bifall till den motionen.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av de inlägg som nu gjorts från folkpartihåll och som berör en motion som jag väckt tillsammans med en partikollega. Vår uppfattning i sakfrågan kommer klart till uttryck i motionen. Vi menar att vi här i riksdagen har ett officiellt språkbruk som är otidsenligt när det gäller bruket av titlar. Det förhållandet att vi använder titlarna herr, fru och fröken bidrar i praktiken till att vi konserverar en särbehandling av män och kvinnor. Till skillnad från männen tvingas kvinnor i tid och otid att ange sitt civilstånd, alternativt vilken civilståndsanknuten titulering man föredrar för egen del. Som jag ser det är det väsentligt att riksdagen även i detta avseende eftersträvar arbetsformer som bygger på principen om jämställdhet mellan könen. Det har betydelse för opinionsbildningen i jämställdhetsfrågorna i stort. För något år sedan behandlades den här frågan av riksdagen. Konstitutionsutskottet behandlade den då aktuella motionen i positiva ordalag och hänvisade till talmanskonferensens utredning om riksdagens arbetsformer. Ingenting påtagligt har hänt sedan dess. Men mot bakgrund av att frågan nu återigenom har aktualiserats genom två motioner, att konstitutionsutskottet intar den ståndpunkt det gör och erinrar om vad man tidigare sagt, förutsätter jag att man snabbt kommer fram till en praktisk lösning av frågan. Jag ser därför ingen anledning att ställa något yrkande mot bakgrund av de krav vi för fram i motionen 573. Jag förutsätter att tyngden bakom ett samlat konstitutionsutskott, som är positivt i sakfrågan, och de två motionsyrkandena skall ge avsett resultat.

Herr talman! I motionen 1976/77:450 har vi motionärer tagit upp frågan om restitution av bensinskatt till kustfiskare. De som utövar kustfiske är i stor utsträckning äldre personer som har upphört att bedriva s.k. trålfiske, enär detta är alltför arbetskrävande. En kustfiskare måste alltså nöja sig med betydligt lägre årsinkomster än trålfiskarna. Vi finner det rimligt att det till utövare av kustfisket utgår kompensation för bensinskatt i likhet med vad som nu sker till den som yrkesmässigt använder motorsåg och till den som i jordbruket använder bensindriven traktor. Utskottet avstyrker motionen och motiverar det bl.a. med att fiskaren har möjlighet att undvika bensinskatten genom att använda båtmotorer med brännoljeeller fotogendrift och att sådana motorer torde vara de vanligast förekommande inom kustfisket. Nu är det så att kustfiskets utövare huvudsakligen använder bensin för motorerna i de båtar som begagnas i detta fiske. Utombordsmotorer är mycket vanliga i det mindre kustfisket, och dessa motorer kan inte drivas med något annat än bensin. Vid vissa slag av fiske, och det gäller särskilt ålfiske, är bensindrivna motorer överlägsna motorer med annat slag av drivmedel. Kustfiskaren liksom övriga yrkesutövare använder sig helt naturligt av de redskap och de medel som bäst lämpar sig för det arbete han utför. Vidare säger utskottet: ”När en fiskare trots detta och i medvetande om att han inte är berättigad till individuell bensinskatteåterbäring ändå valt att använda en båt med bensinmotor har han uppenbarligen inte tillmätt bensinskatten någon större ekonomisk betydelse.” Jag vet inte vilket underlag utskottet har haft för denna förmodan. Men som jag tidigare framhållit utövas kustfisket huvudsakligen av äldre personer, som av olika anledningar tvingats lämna ett mera lönande fiske och alltså nu får betydligt lägre inkomster. Om kustfiskaren, vilket inte är ovanligt, förbrukar 3 000 liter per år och skatterestitutionen är 70 öre per liter, så blir summan ganska betydande. Jag vågar påstå, i motsats till utskottet, att en återbäring av den storleksordningen i de inkomstlägen där kustfiskarna ligger blir av stor ekonomisk betydelse för dem. Utskottet påstår också att en individuell restitution skulle medföra ett inte obetydligt merarbete för skatteadministrationen. Jag kan inte godta att skatteadministrativa skäl skulle vara större när det gäller att ge restitution till kustfiskare än till skogshuggare och lantbrukare. Det kan inte vara mer besvärligt för skattemyndigheterna att ta emot en ansökan från fiskaren i samband med självdeklarationen, i likhet med vad som sker för övriga här nämnda yrkesutövare. Tidigare har det bedömts vara vissa svårigheter med kontrollen av återbäringen, men sedan 1970 genomför statistiska centralbyrån vart tredje år en s.k. fiskeriinventering, som ger ett säkert underlag för ifrågavarande kontroll. Nu är utskottet enigt, och därför torde det inte vara meningsfullt att yrka bifall till vår motion. Men låt mig avslutningsvis säga att med hänsyn till den kvantitet bensin som förbrukas i kustfisket och det höga pris denna betingar samt kustfiskets låga lönsamhet förefaller det för oss motionärer vara ett rättvisekrav att fiskaren, på samma sätt som skogs huggaren och lantbrukaren, erhåller återbäring av den bensinskatt som erläggs vid inköp av bensin. Vi finner oss ha anledning att återkomma i detta ärende.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har frågat industriministern hur han bedömer betydelsen av importen från Sydkorea. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. I svensk handelspolitik ingår som ett väsentligt led att verka för en så fri internationell handel som möjligt, baserad på internationellt accepterade regler. För sysselsättning och välstånd i ett litet land som Sverige med dess stora beroende av utrikeshandeln är respekten för dessa regler en nödvändighet. Sverige har i bl.a. GATT gjort bindande åtaganden att i princip inte införa nya handelsrestriktioner eller diskriminera länder. Republiken Korea har liksom Sverige anslutit sig till GATT-avtalet, vilket innebär att vi inte utan vidare kan införa restriktioner gentemot detta land. En konsekvens av våra handelspolitiska principer är att vi inte eftersträvar en balanserad handel med varje enskilt land. På samma sätt som vi har överskott i vår handel med vissa länder får vi acceptera att andra länder, som f. n. Sydkorea, har ett handelsöverskott gentemot oss. Detta synsätt förutsätter dock att våra handelspartners inte onödigtvis hindrar sin import. I takt med att Sydkoreas betalningsbalanssituation förbättras borde det finnas möjligheter att minska landets importkontroll. Den relativt sett begränsade svenska exporten till Sydkorea är sannolikt också ett tecken på att vi inte tillräckligt har uppmärksammat Sydkorea som marknad för svensk export. Genom exportfrämjande åtgärder borde den svenska exporten till detta land kunna ökas. Herr Lorentzons fråga är, såvitt jag förstår, huvudsakligen dikterad av det allvarliga läget för svensk beklädnadsindustri och en oro för den sydkoreanska importens inverkan på svensk produktion. Regeringen är väl medveten om de problem som lågprisimporten av tekovaror till Sverige orsakar. Förslag till nya interna åtgärder för att stödja textiloch konfektionsindustrierna har nyligen förelagts riksdagen. Eftersom det inom GATT har slutits ett särskilt ramavtal om handeln 5 med textilvaror, det s.k. multifiberavtalet, har åtgärder vidtagits även på det handelspolitiska området. Sverige har med stöd av multifiberavtalet ingått bilaterala avtal med ett antal länder, häribland Republiken Korea, om begränsning av dessa länders export av vissa tekovaror till Sverige. Vid den senaste förhandlingen mellan Sverige och Republiken Korea kom parterna överens om att provisoriskt förlänga gällande avtal med ett år och med oförändrade kvoter på svensk import. Det antal varukategorier som omfattas av begränsningen utvidgades också något. En ny förhandling om ytterligare förlängning avses äga rum i maj detta år. För fullständighetens skull får jag avslutningsvis nämna att importen av textiloch konfektionsvaror från Sydkorea utgör 2,8 26 av vår totala import av dessa varor.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Svaret är relativt långt och uttömmande och helt i linje med den moderate handelsministerns politiska värderingar. Det innebär att jag inte alls är nöjd med svaret. Här skiljer vi oss helt. I svaret står: ”För sysselsättning och välstånd i ett litet land som Sverige med dess stora beroende av utrikeshandeln är respekten för dessa regler en nödvändighet.” Det gäller alltså de internationellt accepterade reglerna. Men i detta fall betyder det ju att företag slås ut, och enligt Beklädnadsarbetarförbundet har under de senaste åren 42 000 arbetare gjorts arbetslösa inom tekoindustrin. Det kan ju inte hålla. Vidare säger handelsministern, att då Sverige har överskott i handeln med vissa länder måste vi också acceptera att andra länder, f. n. Sydkorea, har ett handelsöverskott gentemot Sverige. Ja, detta handelsöverskott tenderar att bli större och större för varje år. Jag säger i min fråga, på basis av autentiska uppgifter, att importen från Sydkorea har fyrdubblats sedan 1972. Då var importen 52 milj.kr. och hade 1975 stigit till 206 miljoner. Men exporten från Sverige till Sydkorea var 1975 bara 28 miljoner. Kläder och skor utgjorde då 80 96 av den samlade importen. I dag har jag fått i min hand de senaste uppgifterna, gällande 1976. Från att importvärdet av sydkoreanska varor år 1972 var fyra gånger exportvärdet av varor producerade i tekoindustrin har förhållandet 1976 förändrats så att importen därifrån var sju gånger exporten. Den är nu uppe i 396,7 milj.kr. Av denna import avser över 206 milj.kr. kläder och skor. Exporten från Sverige till Sydkorea uppgår bara till 46,2 milj.kr. Detta är egentligen ett upprörande förhållande, i synnerhet som man i svaret talar om att Sydkorea inte onödigtvis bör hindra sin import från Sverige. Jag är naturligtvis inte alls nöjd med det svar som jag har fått, i synnerhet som det visar sig att denna import från Sydkorea stadigt stiger och slår ut svensk tekoindustri. Det må vara en tröst för ett tigerhjärta att handelsministern i slutet på sitt svar säger, att importen av textiloch konfektionsvaror från Sydkorea utgör bara 2,8 26 av vår totala import av dessa varor. Jag vill fråga handelsministern om den utveckling som innebär att förhållandet mellan importen och exporten ökat från fyra till sju skall fortsätta. Det gäller ju i det här fallet också en fascistisk stat.

Herr talman! Det är, herr Lorentzon i Kramfors, utomordentligt betydelsefullt att man på svenskt håll är medveten om den roll som en förhållandevis fri utrikeshandel spelar. Om man skulle tillgripa handelshinder, kommer Sverige att vara ett av de första länder som kommer att få mycket stora bekymmer. Vi är utomordentligt beroende av den fria världshandeln, eftersom vårt land är litet och högt specialiserat. Om andra länder skulle börja bryta mot de regelsystem som här finns, skulle svenska löntagare och företag vara bland de första som fick känna av det. Det förhållandet att ett visst land har ett exportöverskott gentemot Sverige är icke enligt de regelsystem som gäller anledning för ett land att sätta sig över de avtal som är ingångna. Jag kan peka på att t.ex. Sovjetunionen har ett mycket omfattande exportöverskott gentemot Sverige. Ändå anser jag inte att vi skall tillgripa några hårdhänta restriktioner, för att till varje pris eftersträva att vi finge balans i handeln med Sovjetunionen. Vad den ekonomiska politiken måste vara inriktad på är att skapa balans totalt sett i de utrikes betalningarna.

Herr talman! Herr handelsministern säger att det är bra med en fri handelspolitik. Jag skulle vilja göra en jämförelse i detta avseende som gäller Västtyskland. De häftiga diskussioner som har förts mellan den västtyska varvsindustriföreningen och den japanska, där västtyskarna hävdar att japanerna förra året byggde 106 fartyg för västtyska rederier till alldeles för låga priser, har nu lett till att den japanska varvsindustrin i brev till tyskarna försäkrat, att japanska varv kommer att helt avstå från accepterade beställningar av fartyg avsedda för västtysk flagg. Dessa uppgifter publicerades i Svensk Sjöfarts Tidning nr 9 detta år. Men japanerna har garderat sig. En stor rubrik över en artikel i samma tidning har följande lydelse: ”Morgondagens varvscentrum i Sydkorea - inte Japan.” Där framgår det att chefredaktören för Japans största handelstidning i ett föredrag i Paris den 21 februari i år har hävdat att japanska varv kommer att vara utplånade år 1985 och att skeppsbyggeriet skall koncentreras till Sydkorea. Varför det? Jo, därför att Sydkorea behärskas helt av USA-trupper och en fascistisk regim. Fackföreningar är förbjudna. Lönerna är bara 10-15 26 av de svenska lönerna. De multinationella företagen från USA och Japan behärskar detta territorium helt. Inom konfektionsindustrin arbetar 10-12-åringar tio tolv timmar om dagen för en dagslön av ett par kronor. Det är dessa varor vi importerar till Sverige, som slår ut den svenske tekoarbetaren — och även företagen inom tekoindustrin. Denna import ökar år för år, och efter vad handelministern här säger skulle man kunna tro att den kommer att öka än mer, till stöd för terrorregimen i Sydkorea.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av prisstegringarna på dagligvaror under januari och februari 1977. Priserna inom dagligvaruområdet har sitgit med 4,7 26 under de två första månaderna 1977 enligt de mätningar som statens prisoch kartellnämnd har gjort. Låt mig till en början framhålla att även om dagligvarorna under de två första månaderna har stigit kraftigt i pris har den allmänna prisnivån inte stigit snabbare än förra året. Detta innebär att priser på andra produkter än dagligvaror har stigit väsentligt långsammare än förra året. Analyserar man prisutvecklingen inom dagligvaruområdet visar det sig att ungefär hälften av prishöjningarna hänför sig till varugrupper — baslivsmedel och kaffe — där priserna f.n. regleras i olika former. De prisstegringar som har accepterats inom dessa grupper har sin grund i faktiska kostnadsstegringar, inte minst sådana som sammanhänger med stigande världsmarknadspriser. Genom att vi bedriver en aktiv prisövervakning vet vi också att prishöjningar som har genomförts under januari och februari 1977 inom övriga varugrupper i allt väsentligt har föranletts av faktiska kostnadsstegringar. Som jag tidigare har framhållit i riksdagen beror framgången i kampen mot prishöjningar framför allt på hur kostnadsstegringarna kan bemästras. En rimlig kostnadsutveckling är en avgörande förutsättning för en framgångsrik ekonomisk politik. På en fri arbetsmarkand har alla parter här ett betydelsefullt ansvar. Det bör understrykas att företagen också i sin prissättning måste medverka till att bryta inflationsspiralen genom att t.ex. inte i förväg genom prishöjningar på ett oskäligt sätt täcka förväntade lönekostnadsstegringar. Några tendenser till oskäliga prishöjningar har dock knappast kunnat iakttagas. Företagens prissättning kommer även fortsättningsvis att intensivt övervakas av SPK. Överdrivna prishöjningar kommer att föranleda motåtgärder.

Herr talman! Jag hade varit mera tacksam för svaret om det verkligen gett något besked om konkreta åtgärder från regeringens sida för att motverka den snabba prisstegringen på dagligvaror. Men det nämndes inte alls i handelsministerns svar. Jag vill erinra om några fakta. Under januari och februari i år steg priserna på dagligvaror med inte mindre än 4,7 26. Med dagligvaror menar man förutom livsmedel även tobak, kemisk-tekniska varor, mjukpapper osv. Motsvarande siffra för prisstegringen i dagligvaruhandeln under de två första månaderna 1976 var 3,5 26. Den allmänna prisnivån i konsumentledet har i år stigit med 2,6 26 under årets första två månader mot 2,5 26 förra året. Den allmänna ökningen av priserna för konsumenterna är alltså större än förra året. När det gäller enbart dagligvaror är prisstegringen i år betydligt kraftigare. Detta bör ses mot regeringens löften om en minskad takt i prisstegringen bara de borgerliga partierna kom till makten. Motsatsen har alltså blivit fallet. Det är inte bara en allmän slapphet i regeringens ekonomiska politik som ligger bakom den ökade takten i prisstegringen. Regeringen har också genom direkta åtgärder bidragit till prisstegringen. Man har slopat det prisstopp som tidigare gällde för flera varor. Man har minskat det sortiment som ingår bland de prisreglerade baslivsmedlen. Man har släppt igenom prishöjningar som av statens prisoch kartellnämnd bedömts som omotiverat stora. Man har höjt TV-avgifterna. Man har höjt en rad indirekta skatter, vilket nu ytterligare fördyrar levnadskostnaderna för stora grupper av konsumenter. Man planerar nu också att höja mervärdeskatten, i det direkta syftet att ännu mera pressa upp prisnivån och minska konsumtionen. Vänsterpartiet kommunisterna anser att man måste göra tvärtemot vad regeringen gör: utvidga prisstoppet till att gälla alla nödvändighetsvaror och slopa momsen på maten. Det är en politik som är till fördel för de stora konsumentmassorna. Jag upprepar min fråga, som jag inte har fått något svar på av handelsministern: Avser regeringen inte att göra någonting för att motverka den snabba prisstegringen på dagligvaror? Avser ni i stället att fortsätta er prishöjarpolitik?

Herr talman! Låt mig till att börja med konstatera att en väsentlig del av prishöjningarna på dagligvaror är en följd av att man gjort en uppräkning inom ramen för det jordbruksavtal som gäller. Varför blev det då en kraftig uppräkning i detta jordbruksavtal? Jo, helt enkelt därför att de mycket kraftiga prisstegringar som inträffade förra året fortfarande slår igenom. Detta är ett exempel på att den inflationsprocess som har kommit i gång icke är någonting som man ögonblickligen kan avbryta. De åtgärder som man måste satsa på är att se till att det finns konkurrens mellan företag, att motverka monopol, vare sig det är statliga eller privata, att se till att det finns en sådan investeringsutveckling att man kan klara löneökningar — något som vi ju alla vill ha — utan att behöva skicka dem vidare i form av prisökningar. Över huvud taget är det i en fri ekonomi — och en sådan vill vi ha — för fler parter än bara en regering viktigt att ta ett ansvar. Alla måste, som jag pekade på i mitt svar på herr Hermanssons fråga, ta ansvar för att vi skall kunna hålla tillbaka kostnadsstegringar som endast leder till att det bara blir luft i lönekuverten. Det behövs också en prisövervakning, och en sådan bedrivs intensivt av SPK. Som SPK har påpekat har det icke släppts igenom några överdrivna krav på prisstegringar vad gäller dagligvarorna — herr Hermansson har fel på den punkten. Vi har icke minskat det prisstopp som gäller på baslivsmedel — också där har han fel. Och vad gäller att plocka bort momsen på mat, herr Hermansson, är jag inte säker på att herr Hermanssons idé om att subventionera t.ex. chateaubrind är det allra bästa ur jämlikhetssynvinkel.

Herr talman! Vi fick fortfarande inte något som helst besked om att regeringen tänker ingripa mot den prisstegring på dagligvaror och andra varor som i år går snabbare än förra året. Den passiviteten bör fortfarande ses mot bakgrund av regeringens, de borgerliga partiernas löften om att mycket energiskt motverka prisstegringar om de kom till makten.

Här har man alltså direkt tagit bort det prisstopp som tidigare fanns och därmed möjliggjort prisstegringar som senare har kommit. I finansdebatten gjorde LO:s ordförande Gunnar Nilsson ett påstående, som är helt obestritt. Det gällde inte dagligvaror — och det har jag heller inte sagt att det gjorde — utan prishöjningar på vissa byggnadsmaterial, såsom fönstersnickerier och mineralull. Enligt Gunnar Nilssons uppgift har SPK bedömt dessa prishöjningar som oskäliga, men det har inte föranlett regeringen att vidta någon åtgärd. Varför har man släppt igenom dessa prisstegringar? Jag har ju icke någon anledning att betvivla att Gunnar Nilssons uppgifter är korrekta. Jag väntar fortfarande på besked om konkreta åtgärder för att infria regeringens löften, som gavs i valrörelsen, om en effektivare kamp mot prisstegringarna.

Nr 101 Herr talman! Jag har pekat på olika åtgärder. Herr Hermansson talar Torsdagen den bara om att man skall ha mera av prisreglering. Men det intressanta 31 mars 1977 är att en mycket stor del av det varusortiment som ingår i dagligva= ruhandeln är prisreglerad. Priserna på de varor som ryms inom ramen =: Om tilläggsdirektiför jordbruksregleringen är t.ex. i hög grad reglerade. ven till utredningen När däremot kaffepriset ökar så kraftigt som det gör beror det ju på = om formerna m.m. att världsmarknadspriset stiger, och det är faktiskt inget som en regering = för de värnpliktigas kan göra någonting åt. Kaffeprishöjningen slår med en hel procentenhet — medinflytande i den prisökning på dagligvaror som har skett i handeln under de här två månaderna. På samma sätt har importpriset på kakao stigit. Herr Hermansson argumenterar också för borttagande av momsen på livsmedel. Det skulle bli ett ganska omfattande krångel med ett sådant system, och det har därför förkastats som åtgärd av alla andra partier än vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Vi har ställt kravet att man skall ta bort hela den prishöjande effekten av momsen på livsmedel. Vi har ingenting emot att man gör det genom att utöka livsmedelssubventionerna, så att de blir lika stora som momseffekten. Ingen kan påstå att detta skulle skapa något krångel. Sedan vill jag hänvisa till den långa listan i prismaterialet från prisoch kartellnämnden. Titta på februarinumret av dess publikation! Det rör sig icke bara om varor där man kan påstå att utvecklingen på världsmarknaden har drivit upp priserna. Tiden tillåter inte att jag läser upp material ur den långa listan. Fakta är nu följande: regeringen lovade att skapa 400 000 nya jobb. Vi har fått ett ökat antal varsel, och ett ökat antal människor står utanför den ordinarie produktionen. Regeringen lovade att stoppa marschen in i kärnkraftssamhället. Resultat: utvecklingen av kärnkraften fortsätter. Regeringen lovade att sänka skatterna. Resultat: höjda skatter för den breda allmänheten och en ännu mera orättvis fördelning av skattebördan. Regeringen lovade att begränsa prisstegringarna. Resultat av regeringspolitiken: priserna stiger ännu snabbare än förra året.

311, och anförde: Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat mig varför regeringen 1 i tilläggsdirektiv har beslutat att minska såväl de fackliga organisationernas som de värnpliktigas inflytande i utredningen om formerna m.m. för de värnpliktigas medinflytande. Jag vill till en början upplysa herr Gustavsson om att regeringen inte har utfärdat några tilläggsdirektiv till den tidigare utredningen om inflytande m.m. inom värnpliktsutbildningen. I stället har regeringen ersatt denna utredning med en kommitté som skall utreda formerna för de värnpliktigas medinflytande. Som framgår av direktiven anser jag att de frågor som den nya kommittén har att behandla är av sådan art — dvs. är så viktiga — att kommittén bör ha en parlamentarisk förankring. Det är också självklart att både de anställda och de värnpliktiga skall vara representerade i utredningsarbetet. Det är följaktligen många skilda intressen som skall vara företrädda i kommittén. Om alla dessa skulle representeras av ledamöter, skulle det enligt min mening föreligga en stor risk för att kommittén skulle bli alltför tungarbetad. Jag har därför funnit det vara naturligare att de anställdas organisationer liksom de värnpliktiga företräds av sakkunniga i utredningen. Jag vill avslutningsvis erinra om att enligt kommittéförordningen skall sakkunnig i samma utsträckning som ledamot få del av kommitténs handlingar och ha rätt att delta i kommitténs överläggningar. Sakkunnig har också rätt att avge särskilt yttrande. Jag anser därför att de anställda och de värnpliktiga kommer att få fullt tillfredsställande möjligheter att påverka utredningsarbetet och få sina synpunkter framförda.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsministern för svaret på min fråga. : Regeringen beslutade den 10 mars om direktiv till utredningen om de värnpliktigas inflytande. I samband med att den kommitté, som försvarsministern hänvisar till, tillsattes minskade man samtidigt de fackliga organisationernas och de värnpliktigas inflytande över det utredningsarbete som denna kommitté skall genomföra. Detta arbete berör emellertid i hög grad både den personal och de värnpliktiga som finns inom det militära försvaret. När frågor om demokrati på arbetsplatser och arbetsmiljöfrågor tidigare har utretts på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen har man funnit det naturligt att låta de fackliga organisationernas företrädare få en med parlamentarikerna likvärdig ställning, dvs. båda kategorierna har haft rösträtt i utredningarna. Försvarsministern säger i sitt svar att han tycker att det är självklart att såväl de anställda som de värnpliktiga skall vara representerade i utredningen. Men då undrar man varför inte de värnpliktigas arbetsgrupp fått någon som helst möjlighet att utse en representant i utredningen, trots att gruppen enligt de nya direktiven skall utreda frågan om hur man skall åstadkomma ”att de värnpliktiga ges möjlighet att påverka Nr 101 sin situation på ett sådant sätt att de känner sig engagerade och delaktiga Torsdagen den i ansvaret för att värnpliktsutbildningen skall ge avsett resultat”. För 31 mars 1977 svarsministern vill visserligen utreda detta, men han vägrar at geden Lo i demokratisk ordning utsedda arbetsgruppen möjlighet att vara repre = Om tilläggsdirektisenterad i utredningen. Självfallet kan detta inte av de värnpliktiga tolkas — ven till utredningen på annat sätt än att försvarsministern visar en total kallsinnighet mot — om formerna m.m. de värnpliktigas krav på inflytande i detta sammanhang. Jag skulle vilja — för de värnpliktigas fråga försvarsministern: Varför är försvarsministern så rädd för att låta — medinflytande de värnpliktiga vara företrädda i utredningen? I direktiven sägs också att man skall göra en utvärdering av värnpliktskonferenserna och av arbetsgruppernas arbete. Än mer förvånande är det då att de av de värnpliktiga valda organen inte kommer att ges möjlighet att delta i en sådan utvärdering. Om man har en demokratisk utgångspunkt borde detta vara en självklarhet, men en sådan utgångspunkt tycks inte försvarsministern ha. Man blir också förbryllad när man läser i direktiven och när nu försvarsministern i sitt svar säger att företrädare för de värnpliktiga skall knytas till utredningen och sedan finner att man inte har knutit någon sådan företrädare för de värnpliktiga till den. Jag skulle vilja få regeringens motiv för att ställa de värnpliktiga utanför en sådan för dem och de fackliga organisationerna viktig utredning.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Gustavsson i Nässjö har försett sig antingen med hörselskydd eller med skygglappar. Att någon sakkunnig från arbetsgruppen f.n. inte är utnämnd beror på att utredningen tillsattes just i samband med värnpliktskonferensen i Örebro; någon värnpliktig arbetsgrupp fanns alltså inte. Så fort vi får ett förslag från arbetsgruppen kommer de värnpliktiga att bli företrädda i den här kommittén. Det är en självklarhet, och jag trodde inte att jag skulle behöva förklara för herr Gustavsson att när det gäller en fråga om de värnpliktigas förhållanden, så är det givet att de värnpliktiga skall vara med. Herr Gustavsson säger att vi har minskat inflytandet över utredningen för de anställda. Det beror på hur man ser det. Men i den tidigare utredningen ingick faktiskt bara representanter för vissa av de berörda organisationerna plus en politiker, nämligen den dåvarande statssekreteraren i försvarsdepartementet. Det fanns inget som helst politiskt inflytande för något av de andra partierna. Och det här är ju väsentliga frågor, som berör även människor som icke är socialdemokrater. Därför skall, som sagt, alla intressen vara företrädda. Enligt kommittéförordningens mönster när det gäller stora utredningar är det praxis — det var det även på den tidigare regeringens tid — att de parlamentariska representanterna är ledamöter och de andra sakkunniga. Jag vill därutöver nämna apropå den tidigare regeringen att i t.ex. 13 FFU, en utredning som även den har väsentligt inflytande på de anställdas villkor, fanns det inga representanter för de anställda alls. Det är ingen väsentlig fråga, men låt mig slutligen nämna att vit.o.m. sett till att Kompaniofficersförbundet blir företrätt i den nya utredningen, vilket det icke var tidigare. Vi har alltså breddat och ökat de anställdas inflytande på arbetet.
Herr talman! Först vill jag tacka för att försvarsministern för första gången säger rent ut att regeringen kommer att låta de värnpliktiga utse en representant, och jag förutsätter att regeringen kommer att tillfråga den värnpliktiga arbetsgruppen vem den vill ha som representant i utredningen. Detta noterar jag med tacksamhet. Sedan hänvisar försvarsministern till något slags praxis sedan tidigare att man inte skulle ge de fackliga organisationerna möjligheter att ha en med parlamentarikerna likvärdig representation. Apropå hörselskydd och skygglappar för ögonen som försvarsministern nämnde vill jag bara säga att jag i mitt första inlägg gav exempel på två utredningar som berör de anställdas förhållanden och där de anställda har en med parlamentarikerna likvärdig representation. Men det tycker inte regeringen är riktigt. Man har tydligen kvar sina hörselskydd och skygglappar för ögonen när det gäller de fackliga organisationernas och de värnpliktigas inflytande. Försvarsministern tog upp ytterligare en sak i sitt svar och påstod att utredningen skulle bli mer tungarbetad, om man lät de fackliga organisationerna och de värnpliktiga ha rösträtt. Men de ges möjlighet att sitta med på varje sammanträde, de får alla handlingar, de kan skriva särskilda yttranden osv., säger försvarsministern. Men om de får rösträtt skulle det göra utredningen mer tungarbetad enligt försvarsministerns synsätt. Det är något förbryllande att höra ett sådant påstående, för alla dessa människor skall ju enligt försvarsministern vara med i utredningen. De skall dock inte ha någonting att säga till om vid voteringar och när besluten blir av avgörande natur. Jag tycker att det är bättre att regeringen säger rent ut att man är rädd för att ge de fackliga organisationerna och de värnpliktiga ett inflytande över utredningar som är viktiga för deras arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Herr talman! Försvarsministern missuppfattar mig. Jag försöker verkligen inte tolka in några dåliga avsikter från regeringens sida. Jag försöker tvärtom göra en så positiv tolkning som över huvud taget är möjligt med hänsyn till det ställningstagande regeringen gjort på den här punkten. Herr försvarsministern kvarstår på ståndpunkten att det blir oerhört trögarbetat om de fackliga representanterna ges rösträtt i en utredning som är avgörande för deras arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Att de skulle få rösta skulle med andra ord göra det omöjligt att arbeta på vettigt sätt. Samtidigt säger försvarsministern att de skall kunna delta fullt ut i övrigt i utredningsarbetet. Det är, herr Krönmark, en ekvation som rimligen inte går ihop. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen är rädd för att låta de värnpliktiga och de fackliga organisationerna få inflytande över de konkreta ställningstagandena vid eventuella voteringar i utredningen. Man kan inte göra någon annan tolkning av försvarsministerns uttalande i denna kammare.

Herr talman! Herr Holmqvist har frågat mig om mina motiv till att den beredning som regeringen har tillkallat för utvärdering m.m. av framtida flygplanssystem fått en sådan sammansättning att den ger insyn enbart för regeringspartierna. Beredningens uppgift är att åt regeringen följa och utvärdera berörda myndigheters arbete med att ta fram underlag i flygplansfrågan. Regeringens beslut kommer att fattas i höst, varefter förslag kommer att föreläggas riksdagen. Därvid kommer självfallet beslutsunderlaget att redovisas. Beredningens uppgift är sådan att det enligt min mening inte framstår som motiverat med en parlamentarisk medverkan i dess arbete.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för ett klart besked. Det kan sägas vara: Det här har ni inte med att skaffa! Försvarsministern säger att det inte är motiverat med en parlamentarisk medverkan i det här arbetet. Jag skulle ha förstått honom om det varit på det sättet att beredningen bara skulle syssla med det nya lätta attackplanet B3 LA. Socialdemokraterna i utredningen har ju sagt nej till det. Och i den partimotion som lämnades i måndags har vårt parti intagit samma ställning. Men direktiven ger klara besked om att denna beredning skall bedöma också vilket antal vi skall skaffa av det medeltunga attackplanet A 20 samt frågan om skolflygplan. Det sägs också med rätta att det är en beredning för utvärdering av framtida flygplanssystem. Det betyder således att beredningen skall ta ställning till hela attacksystemets inriktning och omfattning. Det rör sig i verkligheten om mycket centrala och kostnadskrävande delar av vårt luftförsvar. Så omfattande frågeställningar har, såvitt jag kan förstå, aldrig tidigare behandlats på det sättet att det inte har funnits möjligheter till parlamentarisk insyn. Det är en alltför snäv behandling av frågan. Jag vet inte om försvarsministern och hans kolleger i regeringen har någonting att vinna på att utestänga oppositionen från mer djupgående insikter i de här frågeställningarna. I varje fall kan det inte vara i samförståndets intresse eller i försvarets intresse att man agerar på det sättet. Finns det något mer att dölja än det förhållandet att de borgerliga är djupt oeniga i denna fråga? Beredningens överväganden tycks inte stanna vid flygplanssystemen. Det nämns i anvisningarna till ÖB för programplaneringen att det i alternativet A 20 — B3 LA också kan bli tal om omplaneringar i programplanen. Vi i försvarsutskottet som nu skall bedöma de förslag om totalförsvaret som föreligger vet ju inte om de ligger fast eller om regeringen kommer med justeringar till hösten. Så kan man inte behandla försvarsfrågan. Jag uppfattar det så, att regeringen här har haft svårigheter, och då stoppar man frågan i en beredning; man drar sig för att ta det ansvar som en regering bör ta. Regeringen är helt enkelt inte regeringsduglig i denna fråga.

Herr talman! Jag kan försäkra den tidigare försvarsministern att den här regeringen verkligen är beredd att ta ansvar för den här saken. Att vi tillsatt en ny beredning beror helt enkelt på att det tekniska underlaget för ett beslut i B3 LA-frågan både av mig och av majoriteten i försvarsutredningen bedömts som otillräckligt. Det fanns icke ett tillräckligt fast underlag för att man skulle kunna kräva ett beslut i riksdagen, och det här är en rent teknisk utredning. Nr 101 Herr Holmqvist säger att sådana här frågor aldrig tidigare behandlats Torsdagen den utan att man haft insyn. Jag kan upplysa herr Holmqvist om att jag 31 mars 1977 har följt mycket höga prejudikat från den tidigare socialdemokratiska = regeringens tid. Om sammansätt Den tidigare flygmaterielberedningen, som hade ett liknande och fak = ningen av beredtiskt i och för sig ännu vidare uppgiftsområde, tillsattes i mars 1964 = ningen för utvärdeav dåvarande försvarsministern Sven Andersson. Även den leddes av = ring m.m. av statssekreteraren i försvarsdepartementet och bestod av representanter = framtida flygplansför myndigheter. Där fanns icke en politiker därutöver, ingen som helst — system parlamentarisk representation. Usredningen som tillsattes 1976 har funnits förut, och då har den alltså varit tillsatt av herr Holmqvist. Den har då haft principiellt samma sammansättning som den jag nu valt — den har arbetat under ordförandeskap av statssekreteraren i departementet och har bestått av representanter för andra departement. Det är det vanliga mönstret. Jag kan som ytterligare ett exempel ta den utredning som herr Holmqvist tillsatte i maj 1974 angående prisreglering av försvarsutgifterna. Det var en mycket stor fråga för försvaret. Den var nästan av samma betydelse som den aktuella flygplansfrågan. Herr Holmqvist tillsatte en utredning med tre ledamöter — ingen politiker. När det gäller att ta fram det politiska underlaget skall väl vi i kanslihuset ha rätt att ha insyn i underlydande myndigheters arbete. Jag kan försäkra herr Holmqvist att både de tre regeringspartierna och även det stora oppositionspartiet, som herr Holmqvist representerar, kommer att få ta del av allt material när vi är färdiga. Vi kommer icke att undanhålla någonting.

Herr talman! Jag tycker att försvarsministern gör det för lätt för sig i den här frågan. Visst har det förekommit expertutredningar. Men de har ju överlämnats till en parlamentarisk kommitté för bedömning. Så är exempelvis förhållandet med utredningen om prisregleringsfrågorna. Det framgår av försvarsutredningens betänkande att den tagit ställning till det materialet. Nej! det här är en direkt fortsättning av de problem som försvarsutredningen haft att arbeta med. Det är ingen hemlighet att det här gäller en av de verkligt centrala frågorna. Och plötsligt säger man: Nej, nu tar vi hand om det här själva — nu behöver vi inte er medverkan längre! Det kan bli en dyr historia. Vi vet att enbart utvecklingskostnaderna för BJ LA under den närmaste femårsperioden uppgår till 1625 milj.kr. Efter 1982 följer sedan ytterligare 825 milj.kr. Det är således mycket stora belopp det rör sig om. Är det så att man verkligen vill ha en seriös prövning av frågan och arbetar med förutsättningen att man skall få en samlad lösning av den, agerar man inte på det sätt som herr för 17 svarsministern har gjort. Men ett faktum är att denna vacklan, denna oförmåga att ta ställning — det gäller inte bara i denna fråga utan också i många andra — gör att vi skjuter viktiga frågor framför oss. Och i riksdagen får vi sitta och behandla ärenden med ett underlag som vi inte vet om det håller om ett halvår eller om vi då ställs inför nya förslag. Det är inte tillfredsställande.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att beredningen i första hand skall studera B3 LA-projektet. Om det kommer till utförande kommer detta att påverka A 20. Väljer man B3 LA-projektet kommer helt naturligt antalet attackflygplan av typen A 20 att minskas och skolflygplanen kommer i ett helt annat läge. Vad beredningen skall göra nu är helt enkelt att tekniskt och ekonomiskt räkna fram vad de olika alternativen kostar. Jag kan försäkra herr Holmqvist att ni i det socialdemokratiska partiet skall få del av materialet. Jag håller med om att det är litet otillfredsställande att vi har tvingats gå den här vägen därför att man inte tidigare har lyckats få fram ett som jag tycker hållbart underlag. Men just av hänsyn till de anställda i fl ygplansindustrin — vi måste se till deras trygghetsbehov — är vi tvungna att forcera arbetet och göra det på effektivaste möjliga sätt. Jag förmodar att det också har varit det motiv som tidigare departementschefen inom försvaret har haft när de har tillsatt denna typ av utredningar — de har snabbt velat få fram ett effektivt arbetsresultat. Jag tar för givet att herr Holmqvist på sin tid inte heller försökte dölja någonting.

Herr talman! Det är i så måtto ett framsteg som att försvarsministern nu medger att den här ordningen inte är tillfredsställande och att han egentligen skulle ha önskat en annan ordning. Men så anför han som skäl att det är hänsynstagande till de anställda inom försvarsindustrin som gör att man måste snabba på. Det kan nog vara ett motiv. Men vad är det som säger att det skulle gå trögare om man inbjöd representanter för oppositionspartiet att vara med vid bedömningarna? Inte vinner man någonting på att utestänga dem från kontakterna med dem som är beroende av försvarsbeställningarna! Det är ingenting att vinna på att säga att ”här får ni inte vara med när vi skall resonera med SAAB:s anställda”. Jag underkänner alltså det motiv som försvarsministern har angivit för att han har agerat som han har gjort.
Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten, men nu måste jag ändå reagera mot en representant i den tidigare regeringen som faktiskt i mångt och mycket hade satt i system att förändra utredningsförfarandet, vilket gjorde att de dåvarande oppositionspartierna hade utomordentligt svårt att få insyn. Här gäller det nu ett rent tekniskt förfarande i ett visst läge, och så står förre chefen för försvarsdepartementet och klagar över det. För min del tycker jag att hållbara skäl för utredningens sammansättning klart har redovisats.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag är villig att medverka till att remisstiden på vapenfriutredningens förslag görs kort. Remisstiden är två månader. Svaret på frågan är därför ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För ungefär tre veckor sedan fick vi 1973 års vapenfriutrednings betänkande. Det finns mycket positivt i utredningens förslag, bl.a. att man vill avskaffa fängelsestraff för alla ungdomar som är beredda att göra vapenfri tjänst. En fråga uppstod omedelbart hos många ungdomar, dels bland dem som sitter i fängelse, dels bland dem som väntar på att bli dömda. En hel del framförde detta till mig och därför ställde jag frågan omedelbart. Jag hälsar regeringens åtgärder med tillfredsställelse, dels den korta remisstiden, dels det beslut som regeringen har tagit när det gäller behandlingen av dem som sitter i fängelse och dem som väntar på sina domar. Låt mig bara tillägga att det är mångas förhoppning att den nya lagen inte skall dröja för länge, detta bl.a. för att de som sökt vapenfri tjänst skall slippa vänta länge på att fullgöra den; det har ju med deras utbildning och förvärvsarbete att göra. Ännu en gång ber jag att få tacka för ett positivt svar.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om regeringen ämnar förelägga riksdagen proposition rörande årlig avgift för fritidsbåtar i enlighet med det förslag som framlagts i fritidsbåtsutredningens betänkande Samhället och fritidsbåtarna. Fritidsbåtsutredningens betänkande innehöll bl.a. förslag om årlig avgift på fritidsbåtar. Syftet var att med dessa medel delvis finansiera utredningens förslag rörande åtgärder för båtlivet. Utredningen föreslog även registrering av fritidsbåtarna. Förslaget motiverades bl.a. med behovet av en rationell avgiftsuppbörd. Fritidsbåtsutredningens förslag remissbehandlades varvid framgick att registreringsfrågan borde belysas ytterligare. Sedan våren 1976 arbetar en särskild utredningsman med denna fråga och förslag väntas under våren 1977. När utredningsmannens förslag föreligger och har remissbehandlats är det regeringens avsikt att ta ställning till såväl dessa förslag som fritidsbåtsutredningens betänkande. Jag är således inte nu beredd att ge det besked som herr Börjesson begär.

303, och anförde: Herr talman! Herr Lundkvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hjälpa de idrottsförbund och nykterhetsrörelser som till följd av Riksförbundsbingos konkurs förlorar ca 2 milj.kr. Inledningsvis vill jag erinra om att den nuvarande regeringen i och för sig var beredd att stå för de löften som den tidigare regeringen hade lämnat till Riksidrottsförbundet, IOGT-NTO och Riksförbundsbingo. När den nuvarande regeringen tillträdde, hade den dock i första hand att ta ställning till om man skulle godta de krav på ytterligare insatser från samhällets sida som restes. Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO krävde — utöver vad som hade framförts till den socialdemokratiska regeringen — dels att direkta statliga bidrag skulle utgå till Riksförbundsbingo, dels att företaget skulle ges en monopolställning och även ta över den tillståndsgivning som i dag handhas av länsstyrelse. Av en rad olika skäl bedömde regeringen det inte möjligt att tillgodose dessa ytterligare krav. De förluster som vissa idrottsförbund och IOGT-NTO nu har drabbats av har således inte förorsakats av några beslut från regeringens sida. Som självständiga folkrörelser har idrottsoch nykterhetsrörelserna att själva bedöma sin verksamhets inriktning. Enighet råder också om målet att alla organisationer — med beaktande av organisationernas rätt till frivilliga engagemang i t.ex. bingoverksamhet — från statsmakternas sida skall behandlas lika. Regeringen är emellertid uppmärksam på de ekonomiska konsekvenser som konkursen får för dessa organisationer. Detta har lett till kontakter med bl.a. Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO. Några ytterligare åtgärder är f.n. inte aktuella från regeringens sida.